Herr talman! Det är ju ett önskemål att så många interpellationer som möjligt besvaras på de dagar då det inte förekommer något arbetsplenum. Jag är därför glad över att herr Hansson i Skegrie ville ta emot svaret i dag — tyvärr är det många som inte har velat göra det, och det försvårar riksdagsarbetet i slutet av sessionen. För att ha åsikter om en fråga måste man skaffa sig kunskaper, sakuppgifter. Jag har litet svårt att i denna fråga skaffa dem på annat sätt än genom att vända mig till lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna och får alltså bygga mina åsikter på det kunskapsmaterial som de ger mig. Av det material som jag har fått har jag inte kunnat dra andra slutsatser än att situationen för dagen inte är sådan att regeringen måste vidta några särskilda åtgärder.

När jordförvärvslagen antogs fick lantbruksstyrelsen i uppdrag att följa verkningarna av den och för regeringen framlägga de förslag som kunde anses påkallade, om verkningarna blev negativa. Detta uppdrag gavs åt lantbruksstyrelsen därför att man hyste vissa farhågor för att effekten av lagen kunde bli ogynnsam, eftersom juridiska personer fick möjlighet att förvärva mark. Lantbruksstyrelsen har noga följt frågan och har sagt mig att erfarenheterna av den hittillsvarande tillämpningen av lagen inte har föranlett lantbruksstyrelsen att lägga fram förslag till ändringar. Detta måste jag lita på. Lantbruksstyrelsen har också med hjälp av statistik över jordförvärv visat att det finns täckning för påståendet. köpa jord, vilket innebar att kommunerna skulle samråda med lantbruksnämnderna när de ämnar göra förvärv av detta slag. Det är beklagligt att kommunerna tyvärr inte hundraprocentigt har rättat sig efter detta riksdagens uttalande, och lantbruksstyrelsen har för avsikt att kontakta Kommunförbundet för att få till stånd ett sådant samråd mellan kommunerna och lantbruksnämnderna. Under den senaste tiden har emellertid läget i detta avseende blivit mycket bättre sedan lantbruksnämnderna på lantbruksstyrelsens direktiv tagit upp överläggningar med kommunerna i samband med införandet av förköpslagen. Beträffande interpellationens innehåll i övrigt, där det hävdas att kommunerna skulle ha medverkat till att markpriserna trissats upp, vill jag säga att det inte förhåller sig så som herr Hansson i Skegrie vill göra gällande. Allt det material som vi fått in säger oss att kommunernas markförvärv — jag uppehåller mig enbart vid dessa, eftersom det är dem som interpellationen gäller — inte på något sätt negativt har inverkat på lantbruksnämndernas möjligheter att driva jordbruksrationaliseringsverksamheten. Det har emellertid självfallet i storstadsregionerna blivit svårare för jordbruket att konkurrera om marken, men detta gäller i allt väsentligt endast sådana områden där jordbruket på sikt ändå måste vika för annan samhällsutbyggnad. Jag har också låtit undersöka de av herr Hansson i Skegrie nämnda fallen av marförvärv, där kommuner köper in jordbruk långt utanför sina gränser för att ha som bytesobjekt. Det visar sig att detta förekommit i ytterst få fall, och de råkar olyckligtvis ha inträffat just i det län där herr Hansson i Skegrie bor. De är emellertid inte av sådan omfattning att de vållat någon olägenhet för jordbrukets yttre rationalisering.

Förköpslagen, som ger kommunerna rätt till förköp, är nämligen inte avsedd att kunna användas i fall som dessa. Det är ganska klart uttalat att kommunerna inte med hjälp av förköpslagen skall kunna köpa mark enbart i syfte att använda den som bytesobjekt vid förvärv av från exploateringssynpunkt lämpligare mark, varigenom de skulle slippa tillgripa ett expropriationsförfarande. Detta har klart uttalats i proposition nr 90 till 1967 års riksdag. Herr Hansson i Skegrie har dessutom själv pekat på att regeringen upphävt ett sådant köp som blivit överklagat. När allt kommer omkring är det alltså inte så att kommunernas markköp har försvårat jordbrukets rationalisering. De påståenden som herr Hansson i Skegrie i interpellationen gör om att kommunerna har medverkat till betydande markprisstegringar har inte kunnat verifieras av de undersökningar som vi låtit göra. Det är klart att markpriserna påverkas uppåt i de regioner där man kan vänta sig en samhällsutbyggnad och där kommunerna naturligtvis gör markförvärv, men i sådana regioner är priserna upptrissade i mycket högre grad av enskilda exploatörer än av kommunerna. Som tidigare kommunalman vill jag säga att det som har varit en olägenhet och sannolikt kommer att vara en olägenhet även framöver är att kommunerna trots allt förfogar över alldeles för litet mark. Kommunerna bör utnyttja den möjlighet som lagen ger dem att skaffa sig mark, självfallet på det vis som är föreskrivet i lagen. Jag vill bara göra en enda kommentar, herr talman, till herr Hanssons i Skegrie påstående att skattebetalarna skulle få ligga ute med mycket pengar genom att kommunerna köper mark som inte behöver användas omedelbart. Den marken arrenderas vanligen ut till en arrendator, men man kan rimligtvis inte ta ut ett sådant arrende som motsvarar förräntningen på det kapital kommunen har nedlagt i marken. Det skulle vara en orimlighet mot arrendatorn. Jag vill påstå att skattebetalarna inte gör någon förlust genom sådana här markköp. Kommunen kan ju ha marken till sitt förfogande i flera år och äger den alltså när den behöver användas. Kommunen skulle tvingas betala ett mycket högre pris då än vid inköpet för ett antal år sedan. Herr talman! Sammanfattningsvis finns det alltså ingenting som säger att vi för dagen bör vidta speciella åtgärder med anledning av den interpeilation som herr Hansson i Skegrie har framställt.
Herr talman! Det var ingen kritik från min sida när jag påtalade att interpellationssvaret lämnades denna dag. Vi var överens om det, och jag skulle ändå hit och lämna en motion i vilken jag anför kritik mot herr statsrådets jordbruksprisproposition. « Jag kan hålla med om att det inte är någon sådan överhängande fara att en omedelbar ändring av lagen är nödvändig. Jag har dock velat peka på dessa tendenser i god tid så att man observerar vad som händer. Nämnderna bör åläggas att vara försiktiga när det gäller tillstånd till många gånger märkvärdiga förvärv.

Jag trodde vi var överens om att försöka stabilisera penningvärdet så gott det går. Låt mig med ett exempel visa vad jag menar. Ta en stad som har köpt mark för 50 miljoner kronor. Om denna mark har kostat 15 000 kronor per tunnland — den har säkert kostat mer i vissa fall — innebär det att staden kunnat köpa i runt tal 3300 tunnland mark som nu ligger i reserv. På dessa 3300 tunnland mark får staden i dag in låt oss säga 300 kronor per tunnland i arrende. Sammanlagt blir det 990 000 kronor, d.v.s. nära en miljon. Räntan på det investerade beloppet, räknad efter 7 procent, uppgår emellertid till 3,5 miljoner kronor. Följaktligen förlorar den stadens skattebetalare 2,5 miljoner varje år för glädjen att vara ägare till denna stora jordareal, som jag förmodar inte blir bebyggd under avsevärd tid. Den avgångne inrikesministern sade ju i sin sista proposition att vi skall begränsa storstädernas tillväxt. Skulle den här staden få bygga på all den mark den har till förfogande, skulle den få en yta som Paris eller London, något som jag hoppas att man inte strävar till. Jag har den uppfattningen om dessa köp ute i bygderna att gårdarna inte kommer att vara med om några generationsskiften. De ligger som hinder för den rationalisering som bör ske runt omkring. Det är möjligt att det inte har inträffat på så många orter, men det har inträffat i min hemtrakt, och det märks kanhända mera på slättbygderna. Jag känner till flera exempel på att kommuner förvärvat gårdar, som varit omgivna av lantbruk vilka mer än väl hade behövt kompletteras. Emellertid finns det ingen möjlighet att komma över de fastigheter som nu ägs av staden, ty de blir aldrig till salu, skulle jag tro. Jag är tillfredsställd med vad statsrådet sade om att lantbruksnämnderna har ögonen på problemet. Jag tror att det är nödvändigt att se till att lagarna inte missbrukas på det här området. Jag vill inte säga att lagarna inte behövs, men i den mån kommunerna missbrukar den frihet som lagen medger, anser jag att det finns anledning till kritik. En del av de köp som görs ligger på gränsen till vad som ur jordbrukssynpunkt kan bedömas som missbruk av lagen, såvitt jag kan förstå.
Herr talman! Jag var mycket mera nöjd med herr Hanssons senaste anförande än vad jag var med interpellationen och det första anförandet. Herr Hansson håller ju med mig om att det för dagen inte finns anledning att vidta åtgärder, utan han ville bara, som han sade, peka på en tendens. Jag har ju sagt i mitt svar att vi på två punkter redan har förutsett att myndigheterna måste ha ögonen öppna. För det första följs tillämpningen av jordförvärvslagen kontinuerligt för att man skall se om lagen får några negativa verkningar, och för det andra har lantbruksstyrelsen för avsikt att försöka få till stånd ett bättre samråd mellan kommunerna och lantbruksnämnderna då det gäller markköp. Det är på dessa två punkter det finns anledning att vara vaksam. Sedan bara en parentes, herr talman. Hade jag vetat att herr Hansson i Skegrie skulle utnyttja det här tillfället till att komma med en motion om prispropositionen, hade jag kanske valt en annan dag att svara på interpellationen.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat mig dels om jag observerat den otillfredsställande isbrytarberedskapen utefter Norrlandskusten och om jag i så fall avser att vidta omedelbara åtgärder för att effektivisera isbrytarverksamheten redan under innevarande vinter, dels om jag vid utformningen av den framtida isbrytarorganisationen avser att beakta dess stora betydelse för att så goda förutsättningar som möjligt skapas för en bättre sysselsättningssituation i Norrland. nas insatser och beredskap som sjöfartsstyrelsen i samråd med isbrytarnämnden arbetar efter och som tilllämpats under senare år skall under stränga vintrar — d.v.s. genomsnitt en på fyra — vinterstängning av Bottenhavshamnarna i görligaste mån begränsas. Under normala vintrar skall det finnas möjlighet till åretruntskeppningar från Umeå uthamn och hamnarna söder därom. Samtidigt skall kapacitet finnas för tillfällig assistans under högvintern av sjöfarten till och från hamnarna i nordligaste Östersjön, d.v.s. främst Stockholmsregionen. Den isbrytning som för närvarande pågår i Norrland sker helt i överensstämmelse med detta program. På Bottenhavshamnarna har sjöfart under vintern pågått inom samtliga distrikt och dessas olika lastageplatser med undantag för vissa kortare avbrott för trafiken på främst Örnsköldsviksdistriktet, Härnösandsdistriktet och Hörnefors. Vad gäller herr Nilssons första fråga har isbrytarinsatserna efter Norrlandskusten i år till följd av gynnsamma isförhållanden i Östersjön och på Väst kusten varit avsevärt större än annars kunnat bli fallet. Några ytterligare åtgärder än dem isbrytarledningen vidtagit i dessa hänseenden anser jag därför inte behövliga. Beträffande den andra frågan vill jag erinra om att den nya havsisbrytaren Njord, som skall levereras till nästa isbrytarsäsong, kommer att ingå som en del av isbrytarorganisationen, vilket ger ökade möjligheter till än effektivare insatser för vintersjöfarten på Norrland.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Befraktningen sjöledes av främst tunga produkter är av stor betydelse för hela vårt lands näringsliv men alldeles speciellt för näringslivet i Norrland, och detta givetvis med hänsyn till Norrlands geografiska läge. Isbrytarberedskapen är därför av mycket stor betydelse och måste sägas vara ett led i de nödvändiga, förutsättningsskapande åtgärderna för att åstadkomma ett blomstrande näringsliv i landets norra delar. Under de mycket hårda vintrarna, som enligt interpellationssvaret beräknas inträffa ungefär vart fjärde år, måste särskilt betydande insatser i fråga om isbrytning göras. När jag framställde min interpellation den 26 februari syntes Bottenviken vara i färd att proppas igen, och jag blev något oroad, då jag i det läget jämförde vår isbrytarberedskap med våra grannländers. Det förekom då isbrytning och sjöfart bara på Umeå, Sundsvall och Gävle. Lotspersonalen kunde inte erinra sig att det inte hade ägt rum skeppningar från Örnsköldsvik, Härnösand, Hörnefors och Ådalen, när man haft isbrytarverksamhet och sjöfart i gång i Sundsvall och Umeå. Då måste det väl vara riktigt att isbrytarberedskapen med hänsyn till den situation som rådde inte var god. Enligt min mening var beredskapen inte tillfredsställande. Kommunikationsministern medger också i svaret att avbrott i sjötrafiken har förekommit i Örnsköldsvik, Härnösand och Hörnefors. Men ändå är kommunikationsministern nöjd med nuvarande ordning och ämnar enligt interpellationssvaret inte vidta några åtgärder. Till nästa isbrytarsäsong sättes en ny havsisbrytare in. Om den svenska isbrytarberedskapen efter detta tillskott jämförs med den finska tror jag att statsrådet och jag kan vara ense om att jämförelsen utfaller mycket oförmånligt för Sveriges del. Finland har, om jag är riktigt underrättad, åtta havsisbrytare, varav dock två äldre. Dess isbrytarbestånd är i övrigt effektivt och av mycket god kvalitet. Dessutom har Finland möjlighet att tillfälligt få bistånd från Tyskland när det är nödvändigt. Kostnaden för isbrytningen ses som en i huvudsak nationell utgift, liksom också för vår del varit och alltjämt är fallet. Undersöker vi Danmarks isbrytarberedskap finner vi att man där har fyra isbrytare, varav två på över 10 000 hästkrafter. Med hänsyn till att danskarnas farvatten ligger söder om vårt land måste deras beredskap bedömas som ganska god. I Danmark utgår inga särskilda avgifter för isbrytarverksamheten. Jag kan mot denna bakgrund inte finna annat än att vår isbrytarberedskap skulle behöva förbättras. Men inga åtgärder har vidtagits i år och inga planeras heller till nästa år enligt interpellationssvaret. Jag tycker att Sverige borde kunna upprätthålla samma goda beredskap som Finland. Det är ju i stort sett vid motsvarande kuststräckor som de båda länderna måste hålla farvattnen öppna. Finland har förmodligen inte råd att vara utan en mycket god isbrytarberedskap, och samma omdöme tror jag kan gälla vårt land, i synnerhet med tanke på Norrlands näringsliv. Ytterligare en sak som jag vill peka på är förbindelserna mellan Umeå och Vasa. Även under sådana år när Bottenviken är igenfrusen söder om en linje dragen mellan Umeå och Vasa kan det vara möjligt att hålla öppen en förbindelseled mellan dessa orter, vilket har betydelse för handel och kommunikationer mellan de båda länderna. Jag kan alltså inte vara tillfreds med svaret på min interpellation. Denna ställdes så sent att man kanske inte för innevarande vintersäsong kunde vänta sig någon omedelbar åtgärd, annat än möjligtvis ett beslut om att vi skulle begära hjälp från andra länder. Jag hade dock hoppats att få tacka för ett besked i svaret om att åtgärder planeras för kommande säsong, då det mycket väl kan bli en svår vinter för sjöfarten inom det aktuella området. I tidigare interpellationer till kommunikationsministern har jag tagit upp frågan om avgifterna för isbrytarverksamheten. Jag har inte ställt någon sådan fråga i den nu besvarade interpellationen, men jag vill ändå beröra spörsmålet något. Den utredning som gjorts i ärendet är ute på remiss och jag kan därför inte begära att statsrådet på dagens ståndpunkt skulle vilja diskutera frågan. Jag kan inte underlåta att ändå peka på den oro som utredningsförslaget väckt i Norrland. Jag vill också erinra om att de norrländska landstingen gjort en uppvaktning i denna fråga. Statsrådet hänvisar i interpellationssvaret till isbrytarnämndens program för isbrytarverksamheten och anser att detta är tillräckligt. Men det är väl ändå regeringen som skall initiera och lägga upp detta program. Trots vad som anförts i svaret hoppas jag att regeringen tar sig en allvarlig funderare huruvida inte isbrytarverksamheten med hänsyn till de svårigheter, som föreligger för näringslivet i Norrland, bör ges större resurser.

Herr talman! Diskussionen om avgifterna för isbrytarverksamheten bör givetvis, såsom herr Nilsson i Tvärålund själv sade, anstå till dess att de remissyttranden som för närvarande håller på att sammanställas blir tillgängliga. Då får vi ta upp denna diskussion i dess riktiga sammanhang. När man såsom herr Nilsson i Tvärålund gjorde jämför den svenska och den finska situationen på isbrytarområdet måste man beakta ett flertal synpunkter. Det är inte endast antalet isbrytare som är avgörande. Man måste även ta hänsyn till skillnaden i geografiskt läge och i klimat med därav följande isförhållanden samt längden av de kuststräckor, där issvårigheter normalt förekommer, ävensom tillgången till isfria hamnar under normala förhållanden. Herr Nilsson i Tvärålund anförde som ett exempel att det även i år varit några veckor då ingen trafik kunnat förekomma i Bottenviken. Ja, vi kommer under alla förhållanden — hur många isbrytare vi än skaffar — att riskera att vissa år under vissa tider få en sådan situation att trafik blir omöjlig i Bottenviken. Det är när det blåser ostliga vindar och packisen blir av den arten att inga isbrytare kan klara uppgifterna. Då är vi ju inte hjälpta med ett stort antal isbrytare. Och då herr Nilsson i Tvärålund påstår att vi inte planerar någon förbättring på detta område för nästa säsong vill jag upprepa vad jag anfört i mitt svar, att »den nya havsisbrytaren Njord som skall levereras till nästa isbrytarsäsong kommer att ingå som en del av isbrytarorganisationen, vilket ger ökade möjligheter till än effektivare insatser för vintersjöfarten på Norrland».

Herr talman! Herr statsrådet pekar på skillnaden i geografiskt läge mellan Finland och Sverige. Jag tycker inte att man kan utgå från någon skillnad i detta avseende när man skall bedöma behovet av isbrytarberedskap. Finland och Sverige har parallella kuster längs Bottenviken, och enligt min bedömning kommer Finland även efter insättandet av vår nya isbrytare Njord att ha en förhållandevis mycket bättre isbrytarberedskap än Sverige. Självfallet går det inte att genom isbrytning hundraprocentigt garantera sjöfart — vi kan få så svåra vintrar att det inte låter sig göra. Men isbrytarorganisationens uppgift är ju att så långt det är rimligt och möjligt upprätthålla sjöfarten. Därvidlag anser jag att regeringen inte har gjort vad som bort göras.

Herr talman! Principerna för svensk export av krigsmateriel har diskuterats i riksdagen ett flertal gånger under de senaste åren. Vårt parti har vid upprepade tillfällen tagit upp problemet och krävt en omprövning av dessa principer, Jag uttrycker därför tillfredsställelse med att riksdagen nu av allt att döma kommer att begära en utredning om riktlinjerna för export av krigsmateriel. Det är emellertid, herr talman, nödvändigt att i det här sammanhanget något beröra två frågor. Vad händer under tiden utredningen pågår? Skall krigsmaterielexporten fortsätta enligt samma regler som hittills, d.v.s. så att Sverige bidrar till den militära upprustningen i imperialistiska och nykolonialistiska stater? Kommer vapen alltjämt att säljas till Västtyskland, där militaristiska och nynazistiska stämningar framträder? Skall olika former av direkt och indirekt stöd ges till den amerikanska militärmakten och därmed till Förenta staternas angreppskrig i Vietnam? Skall detta stöd få fortsätta? Det finns en rad exempel på sådant stöd i olika former. AB Flygmotor levererar delar till flygplansmotorer, det svenska fiygvapnet och SAAB genomför tekniska förbättringar för en amerikanskritad robot och levererar förbättringana tillbaka. SAAB har också lånat ut Viggens nosvinge till ett amerikanskt militärflygplan. SKF annonserar stolt om hur dessa insatser hjälper Förenta staternas flotta att ge sina kärnvapenbärande ubåtar en tyst gång och om hur dess kullager används för USA:s helikoptrar i tjänst i Vietnam. Skall detta fortsätta samtidigt som frågan om riktlinjerna för krigsmaterielexporten nu skickas till utredning? Vi har länge krävt att regeringen skall ingripa för att stoppa stödet i olika former till USA:s angreppskrig i Vietnam. Den har redan nu lagliga befogenheter att göra detta. I denna fråga måste ett snabbt ingripande ske — här behövs icke något långt utredningsförfarande. Ett andra viktigt problem är vad som skall föras under begreppet krigsmateriel. Utrikesutskottet vill begränsa granskningen till vad som traditionellt hänförs till begreppet krigsmateriel enligt utskottets terminologi. Man avvisar vårt förslag att riksdagen skulle begära åtgärder för att stoppa investeringar i och sådan försäljning av materiel till utlandet som innebär att stöd ges t.ex. till en kolonial regim som söker medel och makt för att fortsätta sin undertryckningspolitik. Herr talman! Vi gör i motionen inte något försök att dölja att det är ASEA:s engagemang i Cabora Bassa — projektet i Mocambique, som vi har i tankarna. Vårt parti anser att ASEA:s medverkan där måste stoppas. Regeringen hävdar ju att nuvarande lagstiftning icke ger möjligheter härför, vilket är ett tvivelaktigt påstående. Det finns möjligheter för riksdagen att förstärka den s.k. Rhodesialagen så att den stoppar svenska investeringar i Cabora Bassa, och flera motioner har väckts med förslag i detta syfte. Detta kan vara en framkomlig väg. Det förslag vi här ställt anvisar en annan och mera allmän metod. Fall liknande ASEA:s engagemang i Mocambique kan bli aktuella i framtiden. Det är knappast ändamålsenligt att stifta en speciallag i varje särskilt fall. Det är bättre att regeringen får möjligheter att ingripa och stoppa export och investeringar i dessa fall, när sådana transaktioner i verkligheten blir ett stöd för kolonialförtryck och ett slag mot nationella befrielserörelser. Regeringen vill gärna ha lagliga möjligheter att stoppa ASEA:s engagemang i Cabora Bassa — det har handelsminister Lange sagt i riksdagen. Jag räknar därför som självklart att socialdemokraterna i kammaren skall stödja vårt förslag på den här punkten; det är ju bara att hjälpa regeringen att genom föra en politik som den själv säkert vill föra. Att socialdemokraterna i utrikesutskottet inte gjort det måste bero på något misstag i hanteringen. Herr talman! Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan under punkten 1 samt till motionerna I:52 och II: 58 under punkten 2 i utskottets utlåtande.

Herr talman! Utrikesutskottet har i denna fråga varit helt enigt. Eftersom representanterna i utrikesutskottet för regeringens majoritet i andra kammaren här lyser med sin frånvaro, vill jag betyga att denna enighet har grundats på mycket starka skäl, som också relativt utförligt redovisats i utlåtandet. Jag ber därför att få rekommendera kammaren att anta utrikesutskottets hemställan. Jag vill bara peka på en enda omständighet, som jag finner något anmärkningsvärd och som också noteras i utlåtandet. Där lämnas en rätt ingående redovisning av både den svenska vapenexporten, fördelad på enskilda och statliga företag, och den svenska vapenimporten, som har betydligt större omfattning än exporten. När det gäller redovisningen av värdet av den totala vapenproduktionen i Sverige ges emellertid siffror endast för de enskilda företagens produktion men inte för de statliga företagens, på grund av — som det heter — nu gällande bestämmelser. Även den sistnämnda produktionen är dock omfattande, och jag ser inget skäl till att inte också denna skulle redovisas offentligt. De gällande bestämmelserna bör därför ändras. Herr talman! Jag upprepar mitt tillstyrkande av utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall inte upprepa alla de skäl vi anför i motionerna för ett förstatligande av krigsmaterielindustrin, allra helst som debattlusten hos kammarens ledamöter och representanterna för utskotten tycks vara så påfallande minimal i dag. Med hänvisning till alla de utmärkt formulerade krav som vi har uppställt i motionerna och till de önskemål som vi har framfört i denna fråga under en rad av år, och som inte på något sätt har vederlagts av vederbörande utskott, ber jag att få yrka bifall till motionerna.

Herr talman! De meningsutbyten som brukar äga rum inom ramen av bankoutskottets utlåtande i denna fråga har vi nu redan hört i den debatt som föregick detta ärende. I och för sig är det väl inte så mycket att tillägga, men jag vill dock erinra om sakläget, som jag tycker är obestridligt, även om herr Hermansson menar att han har mycket starka argument bakom sitt motionspar. Sakläget är det att det offentliga inflytandet över krigsmaterieltillverkningen här i landet är mycket omfattande. I fråga om avsättningen inom landet har man att räkna med endast en köpare, nämligen staten. Utan statlig medverkan kommer alltså ingen försäljning av krigsmateriel till stånd inom landet. Beträffande försäljningen på den utländska marknaden föreligger i år en ännu fylligare redovisning än vanligt av den kontroll som finns på detta område. Ingenting i krigsmaterielväg — efter sedvanlig gränsdragning kring vad som avses med begreppet krigsmateriel — kan exporteras utan tillstånd. Det allmänna har alltså fullständigt grepp om marknaden, både den inhemska och den utländska.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
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att bankoutskottet visar sig något mer intresserat av att motivera sina utlåtanden än vad utrikesutskottet gör. Jag skall inte ta upp någon lång debatt, men det är en sak som jag tycker är anmärkningsvärd i bankoutskottets utlåtande, eftersom den visar att dess argumentering inte heller i övrigt är riktigt hållbar.

Riksdagen har alltså underkänt den ståndpunkt som bankoutskottet tidigare givit uttryck för och som bankoutskottet nu en smula oförsiktigt upprepar. Om bankoutskottet alltså kunnat ta fel under ett par år vad gäller kontrollen av exporten av krigsmateriel kan utskottet också ta fel i fråga om kontrollen av tillverkningen och försäljningen inom landet. Det är inte tillräckligt att staten är den huvudsakliga köparen — här är det fråga om den export som förekommer. Den frågan skall nu visserligen utredas, men vi vet att privata företag i vårt land bedriver en omfattande marknadsföring. Det är också fråga om de betydande vinster som de privata företagen gör på försäljning av krigsmateriel till staten.

Det är för att helt undanröja risken härför som vi ställt kravet på förstatligande, vilket krav vi alltså tycker är väl försvarbart. Jag upprepar alltså, herr talman, min hemställan om bifall till motionerna I: 62 och II: 71.
Herr talman! Jag tycker nog att herr Hermansson brister i logik. Det är ingenting som hindrar att man förordar en utredning kring en problematik, även om man anser att den hittillsvarande principen har varit riktig och rimlig. Vi lever i en föränderlig värld — det har understrukits av utrikesutskottet när det påpekar att ändrade utrikespolitiska förhållanden kan påkalla en granskning av principerna. Vi har också, vilket jag personligen hälsar med tillfredsställelse, fått en allt livligare debatt kring dessa frågor. För att förse debatten med sakliga skäl — vilka den ibland lidit brist på — kan det vara mycket värdefullt att företa en sådan utredning. Utan att på något sätt göra mig till talesman för vad ledamöter av andra utskott kan ha tänkt och menat med sina formuleringar vill jag säga att på det sättet läser jag utrikesutskottets utlåtande, och jag finner ingen som helst motsättning mellan formuleringarna där och formuleringarna i bankoutskottets utlåtande.
Herr talman! Jag vill bara mycket bestämt säga ifrån — även om det egentligen hör till behandlingen av föregående ärende — att när jag för min del har ställt kravet på en utredning om principerna för krigsmaterielexporten, så är det inte därför att jag, som herr Regnéll, tycker att hittillsvarande principer är utmärkta, utan därför att jag anser dem vara felaktiga. Jag hoppas verkligen att kammarens flertal har stött utredningskravet utifrån den uppfattningen och icke från den som herr Regnéll redovisat.

Herr talman! Under en följd av år har det här i kammaren väckts motioner som rör denna fråga. Det görs i bevillningsutskottets betänkande som i dag föreligger liksom det har gjorts tidigare en hänvisning till den nu sittande kapitalskatteberedningen, och utskottet känner tveksamhet inför att ta upp någonting nytt när det finns en beredning som skall behandla kapitalbeskattningsfrågorna i stort. Jag skulle bättre förstå tveksamheten, om det gällde någonting nytt, men det är endast fråga om att åstadkomma uniformitet mellan bestämmelserna för gåva och bestämmelserna för arv. Det gäller ingalunda att vidga kretsen av stiftelser som redan är föremål för undantag vid gåvobeskattningen. Det har tidigare vid en del tillfällen sagts under debatten om denna sak, att den speciella stimulans som förmånen i beskattningen innebär då det är fråga om gåvor inte verkar på samma sätt när det gäller arv. Enligt mitt förmenande stämmer knappast det resonemanget, eftersom det inte är den döde som donerar, utan den som under livstiden funderar över dispositionen av sina kvarlämnade medel. För honom måste ju skattebefrielse vid arv vara samma positiva incitament till extra generositet som skattebefrielse för gåva. Utskottet säger att man genom ett beslut i enlighet med motionerna skulle binda utredningen angående arvsbeskattningen och ändra förutsättningarna för dess arbete. Det är ett egendomligt synsätt. Med den utgångspunkten skulle utredningen vara bunden av de bestämmelser som gäller vid gåvobeskattningen. Jag har inte uppfattat utredningars uppgift så, att de inte skulle kunna ändra på något av det bestående — hur har man annars tänkt sig att utredningar någonsin kan föreslå förändringar? Vi har i reservationen angivit några exempel på sådana stiftelser som det kan gälla — det är sådana som främjar religiösa, välgörande eller eljest allmännyttiga ändamål samt folketshusföreningar, bygdegårdsföreningar o.s.v. Nog finns det anledning, herr talman, att värna om möjligheterna att bättre tillgodose sådana behjärtansvärda ändamål än som är möjligt i dag. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman! Då frågan om befrielse från arvsskatt för vissa stiftelser och sammanslutningar, som är befriade från gåvoskatt, är en i riksdagen årligen återkommande fråga, finns det ingen anledning för mig att bli alltför mångordig. Att förslag om befrielse från arvsskatt för vissa stiftelser och sammanslutningar ständigt framföres sammanhänger med att det här är en fråga om rättvisa. Det kan inte ur rättvisesynpunkt anses riktigt att en gåva, given under vederbörandes livstid, som främjar religiösa, välgörande, sociala eller politiska syften, är fri från gåvoskatt, medan arvsskatt skall erläggas om vederbörande givare väntar med sin gåva och testamenterar den till samma ändamål. För en tid sedan kom jag i kontakt med ett dödsbo — det gällde en bouppteckning. Bland den avlidnes handlingar fanns ett testamente, enligt vilket 25 000 kronor testamenterades till kyrkan. Hade vederbörande överlämnat denna gåva före sin bortgång, hade någon gåvoskatt icke behövt erläggas. Ändamålet var sådant att någon gåvoskatt inte skulle utgå. Församlingen får nu betala arvsskatt på 4740 kronor. Det hade församlingen sluppit, om den erhållit gåvan under givarens livstid. Jag är alldeles övertygad om att givaren i detta fall inte hade reda på de skattekonsekvenser som följde med testamentet. Herr talman! En bättre överensstämmelse mellan beskattningsreglerna för gåvor, givna i livstiden, och gåvor enligt testamente skulle vara i högsta grad motiverad inte minst ur rättvisesynpunkt. Ofta är det rena tillfälligheter som avgör huruvida en donation blir föremål för beskattning eller ej. Många personer som har bestämt sig för att överlämna en del av sin förmögenhet till allmännyttigt ändamål känner tyvärr inte till skattekonsekvenserna. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid bevillningsutskottets betänkande nr 34 fogade reservationen av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman! Det har redan sagts att vad det här gäller är att åstadkomma likställighet i = beskattningshänseende mellan det fall att någon ger bort en gåva under livstiden och det fall där man ger en gåva i form av ett testamentsförordnande. Jag tror att det för många människor framstår som stötande att det inte är möjligt att bevilja skattefrihet i det sistnämnda fallet. Vad saken gäller är endast att medge frihet från arvsskatt för ideella stiftelser och sammanslutningar som främjar religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. Gränsdragningen härvidlag är inte svår att åstadkomma, medan däremot gränsdragningen enligt den nuvarande arvsskatteförordningen är mycket besvärlig. Skattefrihet förvägras exempelvis sådana ideellt arbetande organisationer som omnämns i motion nr 95 i denna kammare, nämligen en Stiftelse för bildande och upprätthållande av ett vilooch rekreationshem för äldre damer av medelklassen och Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm, för att bara nämna några exempel. Bevillningsutskottets majoritet har i allmänhet uttalat sig mycket välvilligt om de tankegångar som i flera år har framförts i motioner, men den har kategoriskt avvisat en ändring av nuvarande regler med hänvisning till den begäran som riksdagen gjorde redan år 1958 om tillsättande av en kapitalskatteberedning. Denna utredning synes emellertid ha fått helt andra uppgifter än det här gäller. Ärendet är heller inte av sådan art att det behövs en stor, under flera år arbetande utredning för att man skall kunna åstadkomma ett resultat. Reservanterna i bevillingsutskottet i dag menar därför, att det nu är på tiden att begära ett förslag till 1969 års höstriksdag i denna fråga, att med andra ord begära att man går från tal till handling. Ändamålet är ju behjärtansvärt, och det borde inte resas några hinder i onödan. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Detta är som redan har sagts ett ärende som sedan lång tid tillbaka årligen har behandlats här i riksdagen. Det yrkande som motionärerna också i år återkommer med avser befrielse även från arvsskatt för de stiftelser och sammanslutningar som är befriade från gåvoskatt. Utskottet framhåller emellertid att dessa är placerade i skatteklass III och att arvsskatten således för dessa speciella fall är lägre än för testamentariska förordnanden i allmänhet. Sedan år 1967 pågår också en utredning, kapitalskatteberedningen. Utskottet hävdar att resultatet av denna bör avvaktas, innan ändrade regler fastställs. Vid behandlingen av denna fråga vid förra årets riksdag erinrade bevillningsutskottet också om att koncentrationsutredningen påtalat stiftelsernas roll vid förmögenhetsfördelningen. Utskottet förmenade att den debatt som i detta sammanhang förts manade till försiktighet i fråga om åtgärder som kunde tolkas som ett ytterligare befästande av stiftelsernas skatteförmåner. Så dana åtgärder skulle också binda utredningen angående arvsbeskattningen och ändra förutsättningarna för dess arbete. Det finns därför all anledning att avvakta utredningens resultat. I utskottets betänkande framhålles också att det i kapitalskatteberedningens direktiv bland annat anges att en central uppgift är att klarlägga förändringarna i förmögenhetstillväxt och förmögenhetsfördelning och att beredningen bör överväga, om bättre överensstämmelse kan nås mellan arvsoch gåvobeskattningen i fråga om vissa sammanslutningar. Jag tror att det här rör sig om så viktiga saker, att man inte utan vidare bör bifalla motionerna utan i stället avvakta resultaten av den pågående beredningen. Enligt vad utskottet inhämtat kommer beredningen att framlägga sitt betänkande under år 1970. Herr talman! Jag ber att efter dessa i all korthet framlagda synpunkter få yrka bifall till utskottets hemställan.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

Den utbildningen betyder för det första ökade möjligheter för de människor som arbetar inom låginkomstyrkena att starta en ny yrkesutbildning eller omskolning utan att vara arbetslösa. För det andra betyder bristyrkesutbildningen en bra rekryterings bas för de branscher där det för närvarande råder stor brist på arbetskraft, t.ex. inom vårdyrkena och i metallindustrin. För närvarande är det emellertid endast omkring 400 människor i hela landet som utnyttjar denna möjlighet till bristyrkesutbildning. Detta kan bero på många orsaker, men en av de viktigaste torde vara att den som omskolas på detta sätt i motsats till vanliga omskolningskurser omedelbart nollställes i sjukförsäkringshänseende. Detta får genast till följd att de som är intresserade av denna form av utbildning tänker sig för mer än en gång innan de ger sig in på utbildningen. En person som börjar sådan bristyrkesutbildning riskerar ju att från första dagen stå utan försörjning om han blir sjuk, och eftersom det i regel är låginkomsttagare det här gäller står vederbörande inför alternativet att vid sjukdom vara tvungna att leva på socialbidrag. Detta kan inte vara riktigt handlat mot människor som man försöker locka över till områden med arbetskraftbrist. I höstas interpellerade jag dåvarande inrikesministern Rune Johansson i detta ärende, och han förklarade för sin del att problemet borde lösas snarast möjligt. Eftersom några åtgärder emellertid inte vidtagits fram till januari månad var jag med om att väcka den motion, II: 254, som utskottet nu har behandlat. Vi gjorde det för att försöka påskynda en lösning av frågan. Andra lagutskottet förutsätter också att ärendet behandlas snarast, vilket jag noterat med tillfredsställelse. Jag hoppas att inrikesministern, som jag förmodar kommer att handlägga ärendet, ser till att handläggningen blir så snabb som möjligt. Jag har med det anförda endast velat understryka vikten av att frågan löses omedelbart.

Herr talman! Jag har begärt ordet i detta ärende med anledning av motion II: 321, som tar upp en del av det spörsmål som behandlas i första lagutskottets förevarande utlåtande nr 41, nämligen bostadstilläggen. Nu gällande regler för beskattning samt för bostadstillägg och andra förmåner som en folkpensionär kan få innebär, som kammarens ledamöter väl känner till, behovsprövning. Detta medför att förmånerna trappas ned eller försvinner när vederbörande får sidoinkomster, och nettoeffekten av en pensionärs arbetsinsatser för att öka sina inkomster kan då i vissa fall bli rent negativ. Detta har påtalats av utskottet som menar att förhållandet icke är tillfredsställande, vilket också jag vill understryka. »Nackdelarna med nuvarande inkomstprövningsregler har främst bestått i kraftiga tröskeleffekter i vissa inkomstskikt. En mindre ökning av sidoinkomsten har kunnat medföra en reducering av det kommunala bostadstillägget av en sådan omfattning att om hänsyn också tas till beskattningsfaktorn pensionären inte fått något nämnvärt ekonomiskt utbyte av sitt förvärvsarbete.» Det finns som sagt exempel på att nuvarande regler givit en direkt negativ effekt vid en ökning av sidoinkomsten. En ökning av sidoinkomsten från 2500 till 3000 kronor kan med nuvarande regler få en marginaleffekt i minskade samlade förmåner och skatteökning av 146 procent på grund av minskat bostadstillägg och ökat skatteuttag. Detta gäller vid en kommunalskatt på 20 kronor, vilket numera är en ganska vanlig skattesats. Det kan inte vara rimligt att bibehålla sådana förhållanden. Frågan har tagits upp i riksdagen vid upprepade tillfällen utan att något gjorts åt den. Det senaste förslaget tycks vara ett litet steg på vägen. När jag väckte min motion var propositionen i ärendet inte framlagd. Tyvärr blir emellertid effekten av propositionens förslag mycket liten. När man skall göra en trappa lägger man stegen med jämna mellanrum och gör dem dessutom inte alltför höga. Detta gäller särskilt om trappan är avsedd att användas av en gammal person. Jag vill använda denna bild, eftersom det i detta fall gäller gamla människor med små inkomster. Marginaleffekterna bör då absolut inte vara för höga. Vad innebär då det steg som tas beträffande avtrappningen av bostadstillägget enligt förslaget i andra lagutskottets utlåtande nr 41 och i den proposition som ligger till grund för detta utlåtande? Jo, det innebär helt enkelt en reduktion av bostadstillägget med 50 Z för inkomster över det avdragsfria beloppet. Jag kan inte, herr talman, med bästa vilja i världen instämma med följande uttalande i utskottets utlåtande: »Kommitténs förslag, som departementschefen gett sin anslutning, är enligt utskottets bedömande en godtagbar lösning. Genom förslaget tillgodoses framför allt att avtrappningen av förmånerna sker efter en flackare kurva.» Man har tagit ett litet steg i och med att den tidigare mycket orättvisa reduceringen med 67 procent, d.v.s. med två tredjedelar, nu har nedbringats till 50 procent. Samtidigt har man för lägre sidoinkomster höjt reduceringen från 33 procent till 50 procent, d.v.s. med 17 procent, alltså infört en enhetlig procentsats. Dessutom har inkomstgränsen höjts till 2000 kronor för en ensamstående person. Låt oss se något på verkningarna av förslaget. Jag nämnde förut att man med nuvarande regler kan få en marginaleffekt på 146 procent, vilket absolut inte kan vara rimligt. Om man i det exempel som jag tidigare nämnt, d.v.s. en ökning av sidoinkomsten från 2500 till 3 000 kronor, tillämpar de i detta utlåtande föreslagna reglerna vid 1969 års taxering blir marginaleffekten 120 procent. Det är alltså fortfarande en rent negativ effekt av en ökning av inkomsterna. Jag anser, herr talman, att just bostadstillägget så att säga ligger i botten av den samlade effekten av ett ökat skatteuttag. Har man en marginaleffekt — marginalskatt kan vi ju inte kalla det i detta sammanhang, även om det de facto blir en sådan — på 50 procent omedelbart i botten, så blir förhållandet detsamma som om det gällde inkomster på mellan 25 000 och 30 000 kronor, där marginalskatten tar hälften av en inkomstökning, detta utan att skatten i dessa fall medräknats. Jag anser att detta är helt orimligt, och jag skulle önska att jag kunde yrka bifall till herr Enskogs och min motion II: 321, men av formella skäl är jag tyvärr förhindrad att göra det. Jag har därför fått inskränka mig till att med dessa få ord belysa det orimliga i systemet. I utskottsutlåtandet hänvisas också till de nya regler som man hoppas skall införas sedan beslut i anledning av proposition nr 95 fattats. Vi vet ju ännu inte hur de anvisningar kommer att se ut som riksskattenämnden skall utfär da. Jag vågar dock säga att riksskattenämnden får en nära nog omöjlig uppgift att utforma reglerna så att de blir rimliga, om man fortfarande skall ha denna höga tröskeleffekt på 50 procent beträffande bostadstillägget. — Jag ber därför att få önska riksskattenämnden lycka till när den skall räkna fram vettiga anvisningar i anledning av proposition nr 95.

Detta gäller inte bara folkpensionärerna utan även andra låginkomsttagare i ungefär samma inkomstlägen. Att då ha så oformliga trappsteg att det kommer att röra sig om 50 procent förmånsminskning i förhållande till extrainkomster måste vara orimligt. Herr talman! Av formella skäl kan jag som sagt inte framställa något yrkande.

Herr talman! Det program för framtida höjningar av folkpensionerna som framlagts i proposition 38 och som behandlas i förevarande utskottsutlåtande innebär förbättringar för de sämst ställda pensionärerna. Inom en tioårsperiod kommer enligt detta program pensionerna att höjas med 30 procent genom årliga ökningar med 3 procent på basbeloppet. Vidare avses dessa pensionstillskott endast komma de pensionärer till del som har ringa eller ingen ATP pension, d. v. s. de pensionärer som vid ATP:s införande befann sig i de åldersgrupper för vilka blott en låg eller kanske ingen pensionspoäng kunde åstadkommas. Det är därför riktigt att denna grupp pensionärer nu kommer i fråga för förbättringar. Den är också en stor grupp — det gäller med säkerhet över en halv miljon pensionärer. Antalet pensionärer som i januari 1968 åtnjöt kommunala bostadstillägg var över 600 000. Då dessa bostadstillägg är inkomstprövade kan de också utgöra en mätare på hur stor den grupp pensionärer är som har de lägsta pensionerna. I motionsparet 1:943 och 11:1080 har vi föreslagit att den reform som presenteras i proposition 38 skulle genomföras inom en kortare tidrymd, nämligen fem år i stället för föreslagna tio år. Pensionärernas riksorganisation framhöll i ett remissyttrande över pensionsförsäkringskommitténs förslag i denna fråga följande: <Riksorganisationens hemställan om en kortare tidsperiod för uppnåendet av en snabb ökningstakt har kommittén ej funnit tillrådligt utan föreslår en tioårsperiod. Riksorganisationen vill i detta sammanhang erinra om att flertalet av folkpensionärerna befinner sig i hög ålder och kommer således ej att få uppleva denna målsättnings förverkligande. Det är mot denna bakgrund = Riksorganisationen gjort sitt ställningstagande för en kortare period. En förkortning av kommitténs förslag i denna del anser Riksorganisationen vara ofrånkomlig och vidhåller sitt förslag om högst en femårsperiod.» Vi motionärer har funnit detta uttalande vara väl motiverat och delar därför denna organisations uppfattning. Om man vill göra en verklig förbättring, är ett tillskott på 180 kronor per år inte så stort. I realiteten blir det ungefär 50 öre om dagen. Många pensionärer anser också detta tillskott vara alltför blygsamt. Jag har lagt märke till att man på flera håll inom pensionärskretsar uttalat protester mot det förslag som nu ligger på kammarens bord för behandling, därför att det ger alldeles för litet. Denna förbättring av folkpensionen sammanfaller särskilt under det första året med att staten höjer avgifterna för en del av sina tjäns ter. Bl. a. höjer man radiooch TV-licensen, man höjer telefonavgifterna och nu har också förslag framlagts om höjda biljettpriser på järnvägsresor. Dessa höjningar kommer givetvis att ta bort en väsentlig del av det tillskott som en höjning av pensionerna ger. Som ett alternativ har vi i motionerna fört fram att man skulle kunna tänka sig att under det första året höja pensionerna med tre gånger 180 kronor, alltså med 540 kronor, i ett lyft för att därigenom genast få en större förbättring och därefter genomföra resten av reformen under de följande sju åren med föreslagna årliga höjningar om 3 procent. På detta sätt skulle de folkpensionärer som det nu är fråga om och som är låginkomsttagare få en omedelbar och större inkomstförstärkning. Vi har emellertid ansett att den metod vi förordat — ett genomförande av förslaget under en femårsperiod — skulle vara den lämpligaste. I motionerna föreslår vi därför att förslaget skulle genomföras på fem år i stället för på tio år, vilket skulle betyda att det årliga pensionstillskottet skulle motsvara 6 procent av basbeloppet mot de i propositionen föreslagna 3 procenten. I propositionen 38 föreslås också nya regler för inkomstprövning vid kommunala bostadsoch hustrutillägg, som också skulle ge vissa förbättringar. Gränsbeloppet för en ensam pensionär höjs till 2000 kronor från nuvarande 1700 kronor och för äkta makar till 3000 kronor från nuvarande 2 400 kronor. Vid 1968 års riksdag föreslog jag och några andra motionärer från folkpartiet och centerpartiet att dessa gränser skulle höjas till respektive 2 500 kronor och 3500 kronor. Dessa motioner avslogs emellertid i avvaktan på ett ställningstagande till de förslag som nu framlagts i propositionen 38. De nuvarande reglerna har gällt sedan de infördes 1963, och sedan denna tid har så väsentliga förändringar in träffat genom penningvärdets fall och bostadshyrornas höjning, att den nu föreslagna förbättringen beträffande inkomstprövningen =<förefaller = relativt blygsam, även om man tar hänsyn till att reduktionsprocenten över dessa belopp blir enhetlig. Bostadstilläggen är ju inkomstprövade. Kommunerna har under senare år visat sitt intresse för en förbättring av pensionärernas förhållanden genom väsentligt höjda bostadstillägg, varför det enligt vår mening vore motiverat med en högre gräns innan reduceringen av bostadstillägget inträder. Det är också att lägga märke till att i detta fall även en beskattningsfaktor kommer in i bilden — herr Hyltander var inne på detta — som gör att reduceringen av den behållna inkomsten blir ännu mer markerad. Vi har därför i motionsparet upprepat vårt förslag från 1968 och föreslagit att gränserna skulle sättas vid 2 500 respektive 3 500 kronor. Bakom det utskottsutlåtande som hemställer om avslag på vad som yrkas 1 vårt motionspar står ett enigt utskott, varför det finns föga utsikter till framgång om man här ställer ett yrkande. Kanske är det också av formella skäl inte möjligt att här ställa ett annat yrkande än utskottets. Utskottet säger: »Inte minst med tanke på planeringen av andra kostnadskrävande reformer är det av värde att utvecklingen på folkpensionsområdet kan Ööverblickas för en längre tidsperiod. Utskottet avstyrker därför motionsyrkandet.» Jag skall, herr talman, avstå från att yrka bifall till våra motioner med hänsyn till vad utskottet har anfört, men jag har velat framföra dessa synpunkter och stryka under den uppfattning som kommit till uttryck från olika håll inom folkpensionärskretsar om de förslag som framförs i proposition 38 och som utskottet nu förelägger kammaren. Jag har alltså, herr talman, inte något speciellt yrkande.

Herr talman! Låt mig först konstatera att det föreligger ett enhälligt utskottsutlåtande rörande detta regeringsförslag om pensionstillskott. Bortsett från ett par enskilda folkpartimotioner i respektive kamrar — som talare före mig har pläderat för — är alltså uppslutningen fullständig från de borgerliga partierna bakom den av regeringen föreslagna planen för pensionsförbättring under kommande tioårsperiod. Jag noterar detta faktum, eftersom just dessa partier så ofta vill framhålla hur de ömmar för folkpensionärerna. Om förslagets innehåll vill jag kort formulera omdömet »högst otillfredsställande». Vi är inte ensamma om detta omdöme. Pensionärernas riksorganisations representantskap, som också har åberopats av tidigare talare, uttalade vid sitt möte i mars månad detta år — enligt referat i tidningen Arbetet — sin förvåning över att dess till regeringen framförda krav på en snabbare inkomstlyftning för vissa grupper av pensionärer inte i något avseende har tillgodosetts. Det innebär, heter det vidare i det refererade uttalandet, att allt tal om ekonomisk utjämning mellan högoch låginkomsttagare i detta avseende har nonchalerats. Målsättningen för tioårsperioden är att exempelvis en ensamstående skall nå upp till 7 200 kronor per år i dagens penningvärde. Hur en sådan inkomstnivå bedöms i dag gav en kvällstidning i förra veckan ett talande exempel på. En handikappad diskerska i Uppsala deklarerade för 8 114 kronor, men taxeringsnämndens ordförande ansåg det omöjligt att leva på en sådan inkomst och ville taxera upp kvinnan med 4 000 kronor. Alla vet väl vad denne taxeringsnämndsordförande tycks sväva i okunnighet om, nämligen att åtskilliga måste leva på sådana summor, även om för pensionärer bostadstillägg tillkommer. Utskottet avstår från att argumentera på denna punkt. Det nöjer sig med att konstatera att den föreslagna höjningen är lämpligt avvägd och avstyrker därför förslaget i våra motioner 1:952 och II: 1089. Vårt förslag om pensionstillskott grundat på 4 procent av basbeloppet kommer dels att ge en kraftigare höjning, dels att beröra fler pensionärer. Vi hänvisar till att den som i ATP får 1800 kronor om året under sin aktiva tid som löntagare har haft en medelinkomst på cirka 12000 kronor. Ingen kan väl på allvar vilja göra gällande, att möjlighet att spara till ålderns dagar förelegat i sådana fall. En garantinivå som ligger högre än den av regeringen föreslagna skulle alltså ge ytterligare ett antal pensionärer rätt till pensionstillskott. Förhöjningen skulle dessutom bli kraftigare. Herr talman! Den merkostnad per år som vårt förslag innebär svarar ungefärligen mot den skattelättnad för företagen som regeringen föreslår i proposition nr 100 till årets riksdag. Även bortsett från detta har vi svårt att finna några som helst acceptabla skäl till den ytterligt magra förbättring som man vill tillerkänna pensionärerna. I vår motion ägnar vi stor uppmärksamhet åt frågan om förslaget i propositionen att pensionstillskotten skall reduceras i samma mån som grundbeloppen. Här firar ett formalistiskt betraktelsesätt verkliga triumfer. Varken i propositionen eller i utskottets utlåtande ser man till de människor det handlar om och till deras behov. Nej, här finns bara utrymnme för en formalism av stora mått. Man får inte rubba relationerna mellan förmånerna, förklarar utskottet. Varför? Det går ju bra att vidmakthålla en ordning som skärper ojämlikheten. skulle ha fått vid full pension. Vid tioårsperiodens slut är skillnaden 2076 kronor. Pensionstillskottens syfte är att pensionärer med ingen eller ringa ATP skall tillerkännas ett inkomstlyft. Skulle inte detta kunna vara lika för ålderspensionärer som för förtidspensionerade och för dem som gjort förtida uttag? Det förtida uttagets storlek som sådant förändras ju inte. Vilken olägenhet skulle ett beslut om oreducerade pensionstillskott innebära? Det där om relationerna mellan de olika förmånerna som inte får rubbas är väl någonting som bara experter och skrivbordsmänniskor möjligen kan reta sig på eller fästa avseende vid. I utlåtandet refereras att departementschefen i propositionen framhållit att önskvärda pensionsförbättringar före 67-årsåldern bör åstadkommas »på annat sätt» än genom en annan utformning av reglerna i det berörda hänseendet. Vilket annat sätt? Finns det något förslag härom? Är inte det lämpligaste sättet att åstadkomma önskvärda förbättringar att göra det i detta sammanhang? Av Övriga frågor vill jag i korthet nämna inkomstprövningen och bostadstilläggen. Vi har i våra motioner givit uttryck för stark tveksamhet beträffande den blygsamma höjningen av de inkomstgränser från vilkas överskridande reducering av vissa pensionsförmåner sker. Vi har dock inte i det avseendet ställt något direkt yrkande. Egentligen är det två frågor som det är mer angeläget att få lösta. Den ena är bostadstilläggens storlek — därom beslutar som bekant kommunerna. Man skulle alltså kunna säga att det åvilar dem att göra rimliga avvägningar. Men det låter sig knappast göra när kommunerna brottas med stora ekonomiska svårigheter och hög utdebitering. Denna fråga berörs inte alls i det nu föreliggande utlåtandet. Jag vill dock framhålla att det är angeläget att statliga åtgärder vidtas som leder till att frågan om huruvida den magra pensionen skall behöva tas i anspråk för bostadshyra inte skall få vara avhängig av i vilken kommun vederbörande är mantalsskriven och bosatt. Den andra frågan gäller pensionärernas skatt, men även den skall avgöras i annat sammanhang.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

Herr talman! Det förslag om pensionstillskott för pensionärer som endast har folkpension eller en låg tilläggspension, som vi nu diskuterar, bygger på ett enhälligt betänkande från pensionsförsäkringskommittén. Ingen kan väl dock förneka att det är fråga om små höjningar, 180 kronor per år, fördelade över en lång tidsperiod, 10 år. För en enskild pensionär betyder det för det första året en realinkomstökning med 3,33 procent. Allteftersom det tillkommer nya pensionstillskott minskar den årliga procentuella ökningen, och sista året under tioårsperioden utgör den endast 2,5 procent. Vi får väl ändå hoppas att folkhushållet som helbet vid den tidpunkten kan notera en ökning av realinkomsten som är större än den höjning som folkpensionärerna enligt det föreliggande förslaget kommer att få. En snabb ekonomisk tillväxt under perioden kan utan tvivel leda till en sådan situation. Det finns därför anledning att se med en viss skepsis på en låsning av ökningstakten under en så lång tidsperiod som 10 år. I motion, nr II: 1090, som herr Andersson i Örebro och jag burit fram, har vi hemställt att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t ger till känna att de nu föreslagna sär skilda folkpensionstilläggen bör ökas och pensionärernas levnadsvillkor förbättras minst i den takt varmed nationalinkomsten per huvud växer. Enligt min mening är det angeläget att detta sker. Vi får inte glömma att pensionärerna som grupp i dag kan sägas vara vår största låginkomstgrupp. Mer än hälften av ålderspensionärerna har enligt pensionsförsäkringskommitténs betänkande en deklarerad nettoinkomst som är lägre än 7 000 kronor. Vid de beslut, som påverkar fördelningen av den framtida ekonomiska tillväxten, måste låginkomstgruppernas situation ägnas särskild uppmärksamhet. Visserligen måste detta även i fortsättningen vara en förhandlingsfråga för arbetsmarknadens parter, men samtidigt är det nödvändigt att se till att beslut om skattereformer och transferereringar av olika slag gynnar framför allt dem som i dag inte har en tillfredsställande bärgning. En fortgående väsentlig förbättring av låginkomstgruppernas ekonomiska situation hör till det mest angelägna. Men vad som i detta avseende gäller låginkomstgrupperna i allmänhet bör givetvis även gälla folkpensionärerna. Till det föreliggande förslagets uppenbara förtjänster hör att tillskotten görs värdesäkra och att de utgår till såväl ålderssom förtidspensionärer och även till dem som uppbär änkepension. En allvarlig svaghet är däremot enligt min mening att pensionstillskotten till förtidspensionärer är så hårt bundna till grundbeloppen. En omprövning på den punkten är ofrånkomlig, om man vill undvika en ökad klyfta i vad avser jämlikhet mellan pensionärerna, och det förutsätter jag att man vill. Det kan också, herr talman, ifrågasättas om det fördelningspolitiskt är rimligt att se just frånvaron av ATP-pension eller låg sådan som bevis på behov av pensionstillskott. Onekligen finns det folkpensionärer som saknar ATP men som t.ex. genom avkastning av förmögenhet eller på grund av privata pensioner har väsentligt högre inkomst än många som genom den föreslagna konstruktionen ej erhåller pensionstillskott. Trots de administrativa skäl som kan anföras för den lösning man här stannat för, bör det vara angeläget att nu påtalade förhållanden ägnas fortlöpande uppmärksamhet med sikte på att söka finna en mer tillfredsställande lösning. Beträffande yrkandet i motionen har utskottet anfört att den av motionärerna aktualiserade frågan kommer att ingå i en allsidig översyn av grunderna för basbeloppets beräkning. Jag vill, herr talman, kraftigt understryka vikten av att frågan följs med stor uppmärksamhet och att pensionärernas levnadsvillkor förbättras minst i den utsträckning som = nationalinkomsten per huvud växer.

Herr talman! Som tidigare sagts är det ett enhälligt utskott som står bakom tillstyrkandet av propositionen nr 38 med förslag till lag om pensionstillskott, och propositionen i sin tur grundar sig på pensionsförsäkringskommitténs enhälliga förslag om förbättringar till de folkpensionärer. som står utanför ATP förmånerna eller som endast har låga ATP-belopp. Det är alltså ett nytt tioårsprogram som läggs fram, sedan tiden för det tidigare tioårsprogrammet om standardhöjningar av folkpensionerna som riksdagen antog 1958, nu har löpt ut. Visst är det glädjande att äntligen de sämst ställda folkpensionärerna får ett välbehövligt om än alltför ringa tillskott. Det är tyvärr bara så att det kommer för sent och att uppbyggnadsperioden är alltför lång för att kunna bli till nämnvärd glädje för de allra sämst ställda pensionärerna, nämligen dem som vid ATP:s införande var för gamla för att kunna komma in i det nya systemet. Av dem som är födda 1895 eler tidigare är de yngsta i dag 74 år och kommer alltså 1978 att vara 83 år. Enligt beräkningar kommer deras antal budgetåret 1969 79 ha minskat till 600 000. Det är alltså inte ett fåtal det här gäller. Det kan helt naturligt vara svårt för dessa gamla att inse varför just de, därför att de är så pass gamla, inte skall få sig tillerkända kraftigare pensionshöjningar än dem riksdagen nu kommer att lagfästa. Vi torde väl alla vara ense om att det är just dessa människor som har lagt grunden till de yngre generationernas välstånd. Om man vill söka skapa rättvisa och jämlikhet, som det ju talas så vitt och brett om i dessa dagar, borde man inte låta dessa våra gamla leva under alltför knappa ekonomiska omständigheter. I ett särskilt yttrande har herr Höbinette och jag uttryckt den förhoppningen att det i en nära framtid skall bli möjligt att genomföra ytterligare förbättringar för de äldsta och för de sämst ställda pensionärerna. Den reform som nu presenteras är naturligtvis ett steg i rätt riktning och visar att regeringen efter fem år godtagit den princip som låg till grund för dåvarande högerpartiets år 1964 framförda förslag om kompensation för den grupp folkpensionärer som det här är fråga om. Endast en mycket liten del av de ATP avgifter som årligen inflyter skulle behöva tas i anspråk för att åstadkomma en förbättring. Att herr Häbinette och jag inte reservationsledes framför denna vår uppfattning beror uteslutande på att vi givetvis respekterar den överenskommelse som har träffats mellan partierna redan på utredningsstadiet.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
Herr talman! Det är ett viktigt beslut riksdagen här står inför. Det är en milstolpe i pensionsutvecklingen, en milstolpe också när det gäller samordningen av folkpensionsoch ATP-systemen. Ett nytt program för folkpensionshöjningar fastställs för tio år framåt i tiden. Det är ett decennium sedan man fastslog ett liknande program, som nu i sin helhet är genomfört. Pensionsbeslutet vid 1958 års riksdag drog upp riktlinjerna för pensionsnivån fram till och med år 1968. Under den tiden som förflutit har frågan om folkpensionshöjningar efter år 1968 gång efter annan tagits upp i den politiska debatten. Jag har redan i statsverkspropositionen 1964 uttalat att fortsatta folkpensionshöjningar bör komma till stånd även efter 1968 för de pensionärsgrupper som inte har kunnat förvärva ATP eller har enbart en låg ATP. Den parlamentariskt sammansatta pensionsförsäkringskommittén fick år 1965 i uppdrag att utreda denna fråga. Kommittén har haft att ta ställning till vad man skall göra för att nå den bästa lösningen i ett läge där under lång tid stora grupper av pensionärer ännu står utanför ATP eller har en låg sådan pension. Antalet pensionärer med ATP beräknas under nästa budgetår uppgå till 350 000, medan antalet pensionärer utan ATP överstiger 900 000. Ser vi tio år framåt i tiden kan vi räkna med omkring 870000 ATP-pensionärer, men fortfarande finns det då 600 000 pensionärer som har enbart folkpension. Den nu föreliggande propositionen grundar sig på det förslag som pensionsförsäkringskommittén lade fram under förra året. Genom successiva årliga pensionshöjningar under en tioårsperiod fram till 1978 skall alla pensionärer tillförsäkras en pensionsnivå, en garantinivå, som ligger en tredjedel över nuvarande folkpensionsnivå. Vid periodens slut skall en ensamstående pensionär vara tillförsäkrad en garantinivå som vid nuvarande prisläge utgör cirka 7200 kronor, och för två makar skall garantinivån utgöra cirka 12 000 kronor. Därtill kommer kommunala bostadstillägg och den ytterligare höjning av pensionsbeloppen som är garanterad genom den gällande värdesäkringen av folkpensionerna. Den nu föreslagna ökningen av pensionerna går till de pensionärsgrupper som inte har kunnat förvärva ATP eller kunnat förvärva enbart en låg ATP. För pensionärspar gäller de ökningsbelopp, som nu kommer, var och en av makarna. Om t.ex. mannen har ATP men inte hustrun, så får hustrun helt pensionstillskott, och mannens ATP inverkar bara på hans eget pensionstillskott. För att förbättra levnadsförhållandena för de pensionärer som mest är i behov därav föreslås också att inkomstprövningsreglerna för bl.a. det kommunala bostadstillägget mjukas upp. Som bekant kommer det att innebära att det avdragsfria inkomstbeloppet höjs till 2000 kronor för ensam pensionär och till 3 000 kronor för makar, och reduktionen för inkomster utöver det avdragsfria beloppet sker efter en flackare kurva. Vidare föreslås att pensionstillskotten och motsvarande ATP — i likhet med vad som redan gäller i fråga om folkpension — inte skall räknas som sådan inkomst som minskar inkomstprövade förmåner. Propositionen innebär ett nytt kostnadsåtagande som vid periodens ut gång uppgår till omkring 1 300 miljoner kronor om året. Genom det ökade antalet pensionärer beräknas de årliga folkpensionskostnaderna därutöver vid samma tidpunkt ha ökat med cirka 1200 miljoner kronor. Sammanlagt har vi alltså intecknat en kostnadsökning för folkpensionerna som vid den aktuella periodens slut kommer att uppgå till 2500 miljoner kronor om året. Det innebär att folkpensionskostnaderna kommer att uppgå till närmare 10 miljarder kronor per år. Härtill kommer de betydande kostnaderna för folkpensionernas värdesäkring. Det är glädjande att kunna konstatera att det föreligger en markerad och i allt väsentligt politisk enighet om denna för vårt lands folkpensionärer så viktiga reform. Den enighet som förelegat i den parlamentariska pensionsförsäkringskommittén understryks av det likaså enhälliga utskottsutlåtande, som nu föreligger. Moderata samlingspartiet har också anslutit sig till propositionen men likväl inte kunnat låta bli att i ett särskilt yttrande till utskottsutlåtandet ta fram det gamla högerförslaget om att använda löntagarnas pengar i ATP-fonden för att finansiera de folkpensioner som vi har att betala med våra skatter. — Det är väl inte längre någon som vill ta detta hugskott på allvar.

Eftersom ett par enskilda folkpartiledamöter har väckt en motion om pensionstillskott med 6 procent per år och motiverat detta bl.a. med höjda levnadskostnader, finns det anledning att anföra några siffror. De i propositionen föreslagna pensionstillskotten motsvarar en höjning av folkpensionen med 3,3 procent för ensamstående pensionär och med 4,3 procent per år för vardera av två makar. När man jämför dessa pensionstillskott med löneökningar för de aktiva åldersgrupperna bör man inte glömma att folkpensionärerna utom pensionstillskotten också erhåller ersättning för försämringar av penningvärdet genom indextillägg. Vid en treprocentig ökning av levnadskostnaderna blir den procentuella höjningen, i kronor räknat, 6,3 procent för ensamstående folkpensionär och 7,3 procent för den som är gift. Det är den sammanlagda effekten av pensionstillskotten och indextilläggen som skall jämföras med löneutvecklingen för de anställda. Herr talman! Dessa siffror och dessa synpunkter har jag tillåtit mig att hämta ur en ledare i en folkpartistisk tidning uppe i Västerbotten. Vem skribenten är vet jag inte, men det går ju att dra vissa slutsatser. Jag tycker att denna folkpartitidning på ett klargörande sätt har bemött den motion som har väckts av ett par folkpartistiska ledamöter här i riksdagen.

Jag vill också påpeka för herr Hyltander, att propositionen nr 95 innebär förslag om en skattesänkning för folkpensionärerna på 30 miljoner kronor. Herr Jonsson i Mora blandar här liksom i motionen ihop kostnadsstegringar av olika slag. Men han kan väl inte vara så okunnig, att han bortser ifrån att just folkpensionärerna är garanterade — nu genom kopplingen till basbeloppet, tidigare genom de särskilda indextilläggen — att när priserna stiger i viss grad får de också en kompensation härför. Herr talman! Det finns på pensions området många önskemål som vart för sig är berättigade. Många propåer väntar, låt mig understryka det, inom den allmänna försäkringen. Mycket utredningsarbete pågår, och reformviljan bland riksdagsmotionärerna tror jag överträffar allt vad vi har varit vana vid under senare år.

Låt mig understryka att de från social synpunkt är både välmotiverade och önskvärda i olika avseenden. Det gäller emellertid att samtidigt vara tillräckligt realistisk för att inse, att en prioritering och en avvägning måste ske inom ramen för våra resurser. Det är angeläget att resurserna i första hand sätts in där de bäst behövs. Jag har för min del aldrig tvekat att sätta en fortsatt förbättring för dagens folkpensionärer i första hand. Det har getts ett löfte till folkpensionärerna, och det löftet infrias genom den nu behandlade propositionen. Låt mig upprepa att det är glädjande att det föreligger praktiskt taget politisk enighet i fråga om denna viktiga pensionsreform. Det är, herr talman, en reform som också ger uttryck åt en solidaritet med dagens folkpensionärer.

Herr talman! Jag skulle vilja säga till statsrådet Aspling: Ja, det föreligger politisk enighet, vilket också ett enhälligt utskottsutlåtande ger uttryck för. Därför är jag förvånad över att statsrådet skall behöva komma med misstänkliggöranden i den formen att han säger, att de tankegångar som vi givit uttryck för i det särskilda yttrandet skulle vara ett hugskott som väl ingen tar på allvar. Jag kan försäkra statsrådet, denna kammares ledamöter liksom också dem som ute i landet till äventyrs följer den här debatten, att det inte är något hugskott. I den motion som vi hängt upp vårt särskilda yttrande på talas om ATP-fonden. Detta har inte vi gjort i det särskilda yttrandet utan vi har helt försynt framhållit att endast en mycket liten del av de årligen inflytande ATP-avgifterna skulle behöva tas i anspråk för att möjliggöra för den grupp pensionärer vi talar om att få en större och snabbare förbättring. Jag vill säga herr statsrådet att vi inom vårt parti är öppna för alla förslag och alla vägar som skulle kunna medföra ekonomiska förbättringar för de människor det här är fråga om. Detta är, det vill jag ärligt säga ifrån, vår enda ambition i denna fråga.

Herr talman! Vi skall inte träta om förmånerna eftersom vi väl i stort sett är överens om dem. Det jag riktade mig mot, och jag är glad att socialminister Aspling hörde vad jag sade, gäller den negativa effekten vid extrainkomster och den enligt min mening helt orimliga 50-procentstrappa som pensionärerna måste vandra i. Jag skulle vilja passa på tillfället och fråga statsrådet om han inte håller med mig om att effekten är helt orimlig. Man kan som exempel ta en ensamstående som har 20 kronors kommunalskatt varvid det alltså rör sig om en inkomst mellan 25 000 och 30 000 kronor för att få en marginaleffekt av 50 procent. Vid en beräkning av marginaleffekten beträffande bostadstillägget till folkpensionärer har man alltså i botten 50 procents förmånsminskning och härtill kommer skattebortfallet. Följderna blir helt orimliga eftersom man inte tagit hänsyn till den samlade effekten i sammanhanget. Statsrådet sade att jag nämnde någonting om de avgiftsfria beloppen, men jag har inte på något sätt kritiserat höjningen av dessa. Tvärtom är jag medveten om att de behöver höjas minst lika mycket som det här är fråga om. Men jag har vänt mig mot det stela systemet med den här 50-procentstrappan. Resultatet blir, även om man räknar med den föreslagna förbättringen genom pensionstillskotten, att man i vissa fall får marginaleffekter då 138 procent går bort, om det inte skapas bättre villkor senare. Detta kan ju inte anses vara någon uppmjukning eller förbättring. I den motion som ligger till grund för mitt pläderande i dag har vi uttalat förhoppningen att dessa felaktigheter kommer att rättas till vid en kommande skattereform. Jag hoppas fortfarande härpå men en sådan reform tar ju tid och är svår att genomföra. Jag kan inte med bästa vilja i världen läsa ut vad propositionen nr 95 innebär härvidlag, utan riksskattenämnden får väl ge anvisningar om hur man skall undvika att det uppstår rent negativa effekter i vissa fall då pensionärer förtjänar några hundratals, eller kanske tusen, kronor extra. Jag har tabeller som visar att man även med de nya reglerna förlorar på extrainkomster men vill inte förlänga debatten med att ta upp dem i det här sammanhanget. Håll med mig om, herr statsråd, att det är orimligt med det höga trappsteget innebärande 50 procent förmånsreduktion.
Herr talman! Socialministern har i sitt inlägg redogjort för kostnadssidan och vägt kostnaderna mot de reformförslag som i olika motioner framförts till årets riksdag. Beträffande pensionstillskottet har vi i vår motion angett de merkostnader genomförandet skulle medföra för nästa budgetår och de återstående åren av tioårsperioden. Vi anser inte att merkostnaden är av den storleksordning att den utgör något hinder. Ser man dessutom kostnaderna i relation till den skatte lättnad för företagen som regeringen föreslår i en aktuell proposition framstår kostnadsskälet som ännu mindre hållbart. Här gäller det — precis som beträffande kostnaderna för en sänkt pensionsålder — en rättvisesak, för vars genomförande de sämst lottade inte kan dra lasset.

Herr talman! Till herr Hyltander vill jag säga att reduktionsfaktorn ju ändå minskar från 67 till 50 procent; det är alltså inte någon oväsentlig förbättring som här sker. Samtidigt har det på riksdagens bord lagts en proposition, som kommer att tillföra folkpensionärerna i runt tal 30 miljoner kronor på skattesänkningssidan. Man skall ju se detta i dess stora sammanhang. Vidare har jag inte tagit upp någon polemik med fröken Wetterström för polemikens egen skull, men efter att ha läst det särskilda yttrandet kunde jag inte underlåta att göra ett par reflexioner.

Även efter nämnda år bör sådana höjningar komma till stånd bl.a. på grund av att vid denna tid blott en mindre del av pensionärerna har allmän tilläggspension utöver folkpensionen. De frågor som står i samband härmed bör utredas i god tid före år 1968.» Mitt minne sviker mig inte. Det var på försommaren samma år som högern sedan gjorde det remarkabla utspelet uppe i Östersund. Nu säger fröken Wetterström att den i år väckta högermotionen inte kopplar direkt till det utspelet; det finns väl nyanser. Jag har emellertid tillåtit mig säga att vi haft svårt att ta högerns egendomliga aktivitet på detta område riktigt på allvar. Sedan är det lätt att framställa önskemål, fru Marklund. Vi har en lång reformlista framför oss, och vi måste prioritera och bestämma oss för det som vi anser vara mest angeläget. Men många andra ting tränger sig på. Som jag redan sagt är det angeläget att dagens folkpensionärer får garantier för fortsatt standardstegring, och det är också vad de kommer att få när riksdagen om en stund kommer att fatta ett såvitt jag förstår enhälligt beslut. Jag upprepar att jag med tillfredsställelse har noterat att man i andra lagutskottet har varit enig om att tillstyrka Kungl. Maj:ts proposition i denna viktiga fråga.

Herr talman! När man här försökt rätta till en oformlighet, så är det väl ändå skada, herr statsråd, att man inte tagit ett bättre steg än att sänka från 67 till 50 procent. I stället skulle man väl ha konstruerat en trappa som varit någorlunda bekväm att gå i, speciellt som den ju skall anpassas till skatteeffekten. Jag kan tyvärr inte läsa ut vad proposition nr 95 kommer att innebära i det enskilda fallet, men när reglerna 1 det sammanhanget skall utarbetas kommer man att få mycket stora besvär med att tillförsäkra den pensionär, som har något eller några tusen kronor i extrainkomster, en positiv effekt av hans arbetsinsatser och extrainkomster. Jag tror att vi kan vara överens på denna punkt. Jag tycker att det är skada att man i detta fall inte sträckt sig något längre och infört en avtrappad och med skatten synkroniserbar skala i stället för att föreslå ett sådant stort steg som 30 procents reduktion ändå innebär. Håll med om att det är ett orimligt högt kliv, herr statsråd!

Herr talman! Jag vill bara säga till herr statsrådet att jag är väl medveten om att pensionerna följer levnadskostnadsindex. De av mig nämnda höjningarna, bl.a. av radiooch TV-licensavgifterna, är väl emellertid av en sådan storleksordning att de överstiger den procentuella höjning som detta index normalt brukar undergå. Jag har alltså inte blandat in begreppet levnadskostnadsindex i det exempel som jag nämnde.

Herr talman! Ordet »prioritering» kommer alltid till användning så snart sådana frågor som de vi i dag diskuterar tas upp, och det är helt naturligt. Vad vi har olika uppfattning om är väl bara vad som skall prioriteras. Pensionärerna har ju länge utgjort en eftersatt grupp och är det alltjämt. Man behöver bara göra en jämförelse med låglönegrupperna för att detta skall stå klart.

Herr talman! Herr statsrådet läste upp vad som uttalades i statsverkspropositionen år 1964 om önskvärdheten av att framtida pensionsförbättringar och standardhöjningar för pensionärerna skulle ske. Ja, det var 1964. I dag har vi år 1969 och det har alltså förflutit fem år sedan dess. Efter fem år av utredande har man kommit fram till det ytterst blygsamma förslag som nu läggs fram. Jag kan inte underlåta att tycka att det verkar något cyniskt. Det förefaller nämligen som om man väntar på att antalet personer som i dag är ställda utanför ATP-systemet — och som uppgår till 900 000 — om tio år skall ha sjunkit till 600 000. Ju längre man drö jer med eventuella förbättringar, desto billigare blir det ju. Det är beklagligt att gamla människor skall behöva känna att de i hög grad står utanför standardutvecklingen, trots att de fått sträva och kämpa under sina aktiva år och att resultatet härav nu kommer andra grupper till godo. Jag ber herr statsrådet tro mig när jag säger att det är rättvisekrav som ligger bakom vår inställning. Vi vill gärna genom utredningar eller på andra sätt pröva framkomliga vägar för att därigenom nå fram till en mera tillfredsställande utfyllnad av pensionerna för den grupp medborgare det gäller.
Herr talman! Det verkar som om fröken Wetterström missförstått mitt anförande. Riksdagen bestämde sig ju år 1958 för standardstegringar för folkpensionärerna under en tioårsperiod. Som jag också framhöll i mitt tidigare anförande nådde vi detta slutmål år 1968. Men det gällde också att i god tid förbereda nästa reform, och vi tog därför upp frågan i statsverkspropositionen år 1964, tillsatte en utredning 1965 och fick dess förslag i fjol. Nu behandlar vi frågan om att för en ny tioårsperiod garantera folkpensionärerna en fortsatt standardstegring. Märkvärdigare än så är det inte. Jag måste vidare säga att jag reagerar när jag från högerhåll till hälften blir beskylld för cynism. Något som verkligen varit angeläget i det parti som jag representerar har varit att ge fattiga människor bättre levnadsförhållanden. Det har vi strävat efter under decenniernas lopp, fröken Wetterström, och ingen skall vare sig nu eller i fortsättningen behöva tvivla på vår vilja i detta avseende.
Herr talman! Som framhållits här tidigare grundar sig det föreliggande förslaget på pensionsförsäkringskommitténs enhälliga betänkande, och även utskottsutlåtandet är enhälligt. Pensions. försäkringskommittén gjorde inte sitt slutgiltiga ställningstagande förrän de olika partirepresentanterna hade diskuterat saken med sina respektive partigrupper och — som jag har uppfattat det — fått försäkringar av grupperna. Först då fattades alltså beslutet, som blev enhälligt. Jag vill här liksom i utskottet säga att jag blev litet förvånad när dessa motioner från folkpartioch högerhåll sedan väcktes. För egen del hade jag den uppfattningen att den enhälliga uppgörelsen som var träffad i kommittén skulle hålla åtminstone tills vi fattat beslut här i riksdagen. Utskottsutlåtandet är som sagt enhälligt. Men av fröken Wetterströms anförande framgick knappast att hon är en av dem som avgivit detta enhälliga utlåtande. Jag skall bara göra ett par kommentarer — här har diskuterats så mycket tidigare. Jag är helt överens med herr Hyltander om att det många gånger blir vissa negativa effekter för den enskilde. Men när vi i kommittén mycket ingående behandlade frågan bedömde vi saken så, att problemen härvidlag i första hand ligger på skattesidan. Och den hade vi inte att syssla med, utan de problemen får tas upp i ett annat sammanhang. Herr Jonsson i Mora föreslår att ökningen skall ske under en femårsperiod. Ja, när vi behandlade frågan i kommittén diskuterade vi en höjning med både 3, 4 och 6 procent, men när vi kom fram till vad det hela skulle kosta stannade vi vid 3 procent. Om man höjer med det dubbla blir ju kostnaden ungefär dubbelt så stor — i stället för 1,3 miljard på tio år kostar det 2,6 miljarder. Dessa kostnader hade vi att ta hänsyn till. I sammanhanget skall vi inte glömma bort den väsentliga förbättringen, att höjningen blir lika stor för vardera maken som för den ensamstående. Beträffande det särskilda yttrandet sade fröken Wetterström att detta inte är något hugskott utan att det ligger realism bakom. Men yttrandet är ju anknutet till det gamla högerförslaget och motionerna I: 949 och II: 1088. Och om det inte är ett hugskott utan ett allvarligt menat förslag från moderata samlingspartiet, som kommer att föras fram i fortsättningen, så är jag förvånad över att tankegångarna inte på något sätt kommit till uttryck i pensionsförsäkringskommittén. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till herr Gustavsson i Alvesta vill jag bara säga att jag inte uppfattat den eventuellt enhälliga skrivningen i detta utlåtande och utredningen som föregått propositionen som ett hinder för att påpeka en orimlighet i det föreslagna systemet. Det är en förbättring här som jag i detta sammanhar pläderat för. Som jag sade till statsrådet tycker jag att det är skada att man inte har begagnat tillfället till att rätta till den saken. Jag har svårt att föreställa mig att man skall kunna få bort denna oformlighet, när den ändå ligger kvar i botten på det hela. Jag vet inte om det är förmätet av mig att säga att det är skada att man inte tog vara på vår motion innan propositionen lämnades. Motionen tillkom faktiskt tidigare, varför propositionen skulle ha kunnat rättas till innan den blev lagd. Då hade man fått en mjukare avtrappning som man hade kunnat kombinera med skatteavtrappningen. Därigenom hade man fått en effekt som varit rimlig i sammanhanget.

Herr talman! Då jag motionerat i detta ärende vill jag rikta ett par frågor till utskottets talesman. Har försäkringskassan i det fall som berörts i motionen handlagt ärendet felaktigt genom att hänföra den person som omnämnts till sjukpenningklass 0? Kan detta bero på att lagen om allmän försäkring i denna del är skriven så att den kan feltolkas? Jag ser i utskottsutlåtandet ingen motivering till just vår slutkläm i motionen, där vi yrkar att »riksdagen måtte besluta utreda och utarbeta klarare tilllämpningsföreskrifter till Lagen om allmän försäkring i syfte att ovan påtalade olägenheter undanröjs». Där uppges, som jag tolkat det, att det inte finns någon anledning till ändring eller feltolkning, men man hade velat få en vidare motivering i denna fråga.

Herr talman! Herr Wikner m.fl. har i sin motion anfört ett konkret exempel på att en person blivit noliplacerad i samband med ett pensionsbeslut, och herr Wikner har nu ställt några frågor till utskottets talesman. Först vill jag framhålla att vid det tillfälle då beslut i pensionsfrågan fattades var nollplaceringen helt riktig. Sedan anförde pensionsföredraganden avvikande mening, och ärendet blev handlagt på sådant sätt att försäkringsdomstolen slutgiltigt avgjorde, att arbetsförmågan icke var nedsatt i sådan grad att rätt till hel förtidspension förelåg. Således var man tillbaka i utgångsläget, och vederbörande skulle återinplaceras i den sjuk penningklass han hade vid den tidpunkt då ärendet först togs upp till behandling. Så borde också ha blivit fallet. Jag kan inte här göra gällande att försäkringskassan handlagt detta enskilda ärende felaktigt, eftersom jag inte vet huruvida man hört sig för på kassan om denna har tagit upp frågan till förnyad prövning sedan domstolen avgivit sitt yttrande. Det brukar ju regelmässigt stå i detta att ärendet hänvisas till kassan för förnyad prövning. Jag har även blivit tillfrågad om nuvarande lagbestämmelser är så formulerade att de kan feltolkas. Nej, herr talman, 3 kap. 5 § lagen om allmän försäkring är så tydligt utformad, att något missförstånd i detta avseende icke skall behöva uppstå. Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till utskottets hemställan.